Fru talman! Sten Bergheden har frågat mig varför Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag om viltvård ska ses över och om jag har förtroende för Svenska Jägareförbundets arbete. Sten Bergheden har också frågat om jag avser att använda jägarnas inbetalningar till att dela ut nya uppdrag till organisationer som i vissa delar av sitt arbete motarbetar jägarna och jakten. Såsom landsbygdsminister värnar jag frågor om viltförvaltning. Jag anser att viltvård och jakt är viktiga landsbygdsnäringar. Viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande regleras av jaktlagen. Enligt jaktlagstiftningen ska alla som jagar årligen betala viltvårdsavgift. Jägarnas inbetalningar förvaltas i Viltvårdsfonden. I jaktlagen anges tydligt att fonden ska användas för att främja viltvården och andra ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte. Det är givetvis omöjligt att använda fonden på ett sätt som skulle strida mot svensk lag. Fonden kan alltså inte användas på något sätt som skulle kunna motarbeta viltvården och syftet med jaktlagen. Enligt lagen är syftet med viltvården att bevara de arter som tillhör Sveriges viltbestånd och att främja en lämplig utveckling av viltstammarna. Svenska Jägareförbundet har en stark regional förankring som är baserad på ideellt engagemang. Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet ansvarat för att leda delar av viltvården och jakten i Sverige. Sedan dess har omvärlden förändrats. En ansvarsfull statsförvaltning förutsätter bland annat att arbetsformer vid behov ses över. Genom en översyn kan man identifiera eventuella brister, vilket är en förutsättning för att självständigt kunna initiera och åstadkomma förbättringar. Den översyn jag har initierat avser formerna för det allmänna uppdraget och är inte en utvärdering av Svenska Jägareförbundets arbete.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! När det gäller den här interpellationen tycker jag att ministern har svarat på ett för mig tydligt och bra sätt. Han svarade: "Jägarnas inbetalningar förvaltas i Viltvårdsfonden. I jaktlagen anges tydligt att fonden ska användas för att främja viltvården och andra ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte. Det är givetvis omöjligt att använda fonden på ett sätt som skulle strida mot svensk lag. Fonden kan alltså inte användas på något sätt som skulle kunna motarbeta viltvården och syftet med jaktlagen." Jag tycker att de formuleringarna är mycket bra. De ger mig lite bättre känsla av att man inte har tänkt använda pengarna till något annat än vad syftet är. Faktum är, fru talman, att pengarna till viltvårdsfonden samlas in genom våra jaktkort som vi löser varje år. De som löser jaktkort är de jägare som finns i landet, inklusive drevkarlar, om de tar del av kött och annat, samt hundförare. Avgiften är 300 kronor per år, och pengarna ska användas precis som ministern har beskrivit i svaret. Jag kan informationsmässigt tala om vart pengarna tog vägen 2014, så att man får en bild av det. Svenska Jägareförbundet fick 51,8 miljoner, Jägarnas Riksförbund 6,8 miljoner, Naturvårdsverket 24,9 miljoner, polisen 39,2 miljoner, länsstyrelserna 700 000 kronor och Statens veterinärmedicinska anstalt 3 miljoner. De har använt pengarna mycket till övergripande information och information om praktisk jakt och förvaltning av vilt med mera. Det är viktigt att vi fortfarande håller i den biten. Det var därför vi och framför allt jag blev väldigt orolig när jag såg att ministern tog initiativ till en översyn. Med tanke på att ministern tidigare i dag har sagt att man är hårt belastad på Regeringskansliet och har svårt att tillsätta utredningar och översyner därför att det är brist på pengar, att det tar tid och allt vad det är fråga om, måste jag fråga ministern: Varför har man prioriterat just den här översynen framför alla de andra utredningar och annat som vi har efterfrågat från riksdagen? I stället har man satt igång en utredning som ingen faktiskt har efterfrågat.

Fru talman! Vi har många jobb igång. Den fråga som vi diskuterade i förra interpellationsdebatten är något som Regeringskansliet arbetar med, och vi arbetar också med den här frågan. Detta uppdrag har Svenska Jägareförbundet haft i närmare 80 år - man har haft det sedan 1938. Det är en stor organisation med 150 000 medlemmar, som är utspridda över hela landet, så att förbundet är representerat över hela landet. Den regionala förankringen finns tydligt i organisationen, vilket när det gäller det allmänna uppdraget i många stycken är en förutsättning för att klara av det på ett bra sätt. Jag vill återigen hävda att Jägareförbundet har gjort det på ett förtjänstfullt sätt. Den här översynen gäller inte över huvud taget att utvärdera förbundets utförande av uppdraget, som jag nämnde, utan det handlar om formerna och att vi ska ha en rättssäker process. Det har faktiskt ifrågasatts om den är rättssäker, så det är en av anledningarna. Men det gäller också att det ska vara en transparent process. Det är en av anledningarna till översynen.

Fru talman! Jag får väl ställa en följdfråga till ministern. Syftet är att det ska vara transparent, säger ministern. Den biten är självklart bra. Men för tydlighetens skull, för åhörarna som lyssnar på detta och för dem som läser protokollet efteråt vill jag fråga: Kan ministern garantera att pengarna inte kommer att hamna hos organisationer som har som huvudmål att motverka jakten och viltvården? Det vore bra om jag fick ministern att svara tydligt ja på den frågan. Transparens kan vara bra. Men jag tyckte att detta kanske inte var den mest prioriterade frågan, med tanke på alla de andra frågor som vi kanske borde ha löst ut inom Näringsdepartementet och på ministerns uppdrag i övrigt när det gäller varg, viltmyndigheter och annat som vi har diskuterat i tidigare interpellationsdebatter - det hade kanske varit mer prioriterat. En sista fråga: När räknar ministern med att översynen ska vara klar?

Fru talman! Jag hade hoppats att kunna vara här under eftermiddagen. Men i stället har jag lyssnat på delar av de tidigare debatterna från en något skraltig bredbandslina på ett något skraltigt tåg. Därför är jag något sen. Men jag har ändå lyckats höra att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har aviserat ordentliga åtgärder för att skapa ordning och reda i viltförvaltningen, vilket efterfrågas. Jag har också hört att flera borgerliga partier, särskilt Moderaterna och kanske särskilt Sten Bergheden, är i total avsaknad av egen politik och nu enbart hemfaller till populism. Om jag hade varit med i debatten under eftermiddagen om till exempel en viltmyndighet hade jag talat om att den tidigare regeringen, som hade en finansminister som hette Anders Borg, inte lade några som helst pengar eller något som helst arbete på en ny viltmyndighet. Det är inte med ytterligare en myndighet som vi skapar mer ordning och reda om det är vissa oklarheter i andra myndigheter. Jag menar att vi då måste se till att skapa ordning och reda i de myndigheter som vi faktiskt redan har. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har svarat mycket bra, nämligen att det enligt oss socialdemokrater är den regionala förvaltningen som vi ska prioritera, se till att den fungerar och stärka. Sedan kan jag personligen också driva på för en utlokalisering av ytterligare statliga myndigheter, till exempel Naturvårdsverket, till Östersund eller andra delar av landet. Det tror jag skapar ytterligare ordning och reda. Det är i den regionala närvaron som det allmänna uppdrag som Jägareförbundet har ger så mycket tillbaka till viltvården. Det är också genom den regionala närvaron och det ideella engagemanget som vi politiskt får ut mer än om, som också krävts från vissa myndigheter, detta upphandlas. Jag menar att det allmänna uppdrag som har fungerat väl i snart 80 år visar att Jägareförbundet har skött detta mycket bra. Jag kan konstatera att Jägareförbundet har efterfrågat en dialog om hur vi tar det allmänna uppdraget vidare många år framåt, så att det allmänna uppdraget kan vara lyckosamt i många år till. När det gäller en sådan dialog har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht aviserat att man ska titta på detta - vad som har fungerat bra och vad man behöver förbättra eller ha en ytterligare dialog med Jägareförbundet om. Jag tror att Jägareförbundet och medlemmarna har kapacitet att skilja på medlemskapet i Jägareförbundet och det allmänna uppdrag som Jägareförbundet har. Jag känner Jägareförbundet sedan många år, och det är en mycket professionell organisation. Det är framför allt en organisation som har närvaro i hela landet. Det är någonting som vi från det här huset har saknat på många andra fronter.

Fru talman! När det gäller frågorna som togs upp om medlen kan användas vill jag än en gång vara mycket tydlig. Det är självklart uteslutet att använda Viltvårdsfonden för något ändamål som inte är förenligt med jaktens syfte, det vill säga att främja viltvården. Organisationer som har till syfte att motarbeta jägarna och jakten kan på inga villkor få medel ur Viltvårdsfonden, eftersom det skulle strida mot jaktlagens syfte. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet, men det är regeringen som beslutar om hur medlen ska nyttjas. Jag vill inte föregripa översynen som sker i dialog med Svenska Jägareförbundet som själva har uttryckt att det finns all anledning att föra en dialog om detta. Vi får se vad detta resulterar i under hösten, så att vi sedan kan fatta beslut i frågan.
Fru talman! Jag tackar ministern för det tydliga svaret. Det var precis det som jag efterfrågade. Jag ska kommentera det som socialdemokraten Isak From, som nu har anlänt till debatten både lite sent och lite dåligt påläst, sa. Men det är trevligt att ha dig här, Isak From. Men det som vi diskuterade tidigare när det gäller en viltmyndighet och annat var det kanske inte så tydligt just från regeringspartierna att de ville genomföra detta. Jag välkomnar att du tycker att detta är ett bra förslag och att vi båda kan tänka oss att till och med utlokalisera verksamhet från Naturvårdsverket, vilket detta i princip innebär. Jaktlagsutredningen kom också fram till att man skulle bryta loss denna del från Naturvårdsverket och lägga den i en egen myndighet. Men den diskussionen får du, Isak From, ta med din minister sedan för att lösa detta och se till att dessa utredningar kommer igång. Den diskussionen behöver vi inte ta tid för att föra här i kammaren. Jag har egentligen inget mer att tillföra med tanke på att jag tycker att jag har fått ett bra svar från ministern i detta läge. Det är fortfarande märkligt att man prioriterar att utreda detta. Om det är jätteviktigt för regeringen att göra det får man väl se över detta och få det transparent när det gäller dessa uppdrag. Men jag tycker att ministern i fortsättningen ska prioritera de uppdrag som Sveriges riksdag faktiskt ger i första hand när det gäller tillkännagivanden och annat och kanske lägga pengarna och kraften på att göra klart dessa saker innan man ger sig in på andra frågor där det inte finns någon efterfrågan. Jag tackar för debatten.

Fru talman! Jag tackar ministern för det tydliga svaret. Det är klart att det allmänna uppdraget har varit mycket viktigt. Det är mycket viktigt att vi har ett ideellt engagemang, och det är mycket viktigt att vi har eftersöksjägare som klockan tio en lördagskväll kan ge sig ut och spåra ett vilt som är påkört. Det är också mycket viktigt att vi ur ett jägarperspektiv har möjlighet att informera om betesskador och om utfodring, så att det görs på rätt sätt. Det är mycket tråkigt att vi har eftersöksjägare som blir hotade. Det är något som vi i den här kammaren måste ta på största allvar. Det är inte okej. Jag måste konstatera, Sten Bergheden, att Moderaterna inte lade några pengar på någon ny viltmyndighet vare sig i regeringsställning eller i opposition. Sten Bergheden ska därför kanske lobba in i sitt eget parti om Moderaterna till varje pris vill fortsätta att skapa ytterligare oreda genom att tillföra ytterligare en myndighet. Jag har ingenting mer att tillägga om det. Jag ser att denna regering tar ett helhetsansvar när det gäller att vara aktiv i hela landet. Det är något som det här landet tidigare har saknat under ett antal år.

Fru talman! Sten Bergheden efterlyser en bättre prioritering av pengarna och att de används till rätt utredningar. Det är stentuffa prioriteringar varje dag med anledning av det minus på 67 miljarder som Alliansen lämnade till oss. Jakten och viltvården är oerhört viktiga för svensk landsbygd. Det är också viktigt att de fungerar för de urbana miljöerna. Vi har inte minst trafikolyckor som är en del, och de kan egentligen inträffa i princip var som helst i vårt avlånga land. Då är det mycket bra att vi har en organisation som har en regional förankring över hela landet, och det har faktiskt Svenska Jägareförbundet som har skött detta på ett exemplariskt sätt under många år. Jag vill uttrycka det väldigt tydligt. Givetvis är detta frågor som engagerar många människor och som det är diskussion om. Det tycker jag är mycket bra. Jag lovar att jag kommer att jobba för att vi ska få en bra lösning i dialog, inte minst med Svenska Jägareförbundet. Jag tackar er för en bra debatt.